Herr talman! Herr Björk kritiserade moderata samlingspartiet för dess inställning till biståndets inriktning, länderval 0. s. v. Jag har tidigare påpekat, men jag kan ju upprepa det, att vi hela tiden har stått bakom — liksom för övrigt alla de demokratiska partierna — den målsättning som formulerades i proposition 100 år 1962 och proposition 101 år 1968. Vi står fortfarande bakom den målsättningen. Att den socialdemokratiska jämlikhetsgruppen 1969 också anslöt sig till den påverkar inte på något sätt vårt ställningstagande i vare sig den ena eller andra riktningen. Vi fick vid föredragningen i utskottet klart utsagt att det egendomliga uttalandet i statsverkspropositionen inte skall tolkas så som nästan alla tolkade det, nämligen som en signal till ändrad inriktning, utan så att den målsättning som tidigare gällt även i fortsättningen skall gälla. Jag kan gärna här upprepa vad jag då sade i utskottet, nämligen att om vi vetat det från början, hade vår motion i det avsnittet förmodligen inte blivit skriven. Herr Björk ger vissa antydningar om orsaken till att investeringsgarantierna inte har utnyttjats. Man kan dock inte med säkerhet veta vad det beror på, det blir gissningar. Herr Björk har angivit två olika typer av gissningar. Jag talade för en stund sedan om en tredje typ, nämligen den som SIDA-chefen gav uttryck för inför DAC. Det spelar emellertid inte så stor roll vad orsaken är. Faktum är att investeringsgarantierna inte har utnyttjats. Det är olyckligt, i första hand för u-länderna själva. Det kan finnas skäl att framhålla detta. I fråga om Vietnam säger herr Björk litet hånfullt att högern — eller jag tror att han till och med sade moderata samlingspartiet — iakttagit en högre grad av neutralitet än andra genom att vi har velat fördela biståndet till båda delarna av Vietnam. Säg precis lika gärna, herr Björk, en större grad av mänsklighet. Det kan man lika gärna säga, eftersom lidandena p.g.a. kriget väl är lika stora i båda delarna. Herr Björk förklarar sedan att det är orimligt att lämna hjälp till Sydvietnam därför att man inte vet vilken regering som kommer att sitta kvar där. Nu är det så att humanitär hjälp skall lämnas och brukar lämnas genom Röda korset; och sannolikt är det väl ändock samma Röda kors som kommer att sitta kvar.

Herr talman! Först noterar jag att inte ens herr Björk, som brukar ge sig på de mest omöjliga uppgifter ibland, sökte försvara det förhållande som jag påpekade i debatten med utrikesministern att när man går ifrån begreppet om huvudmottagarländer måste man också revidera frågan om till vilka länder investeringsgarantierna skall ges. Har man inte kvar denna bestämning får man, om man skall vara logisk, finna sig i att ta konsekvensen när det gäller investeringsgarantierna — om man nu har den positiva inställning till samverkan mellan stat och näringsliv som herr Björk påstår finns inom socialdemokratiska partiet. Herr Björk hade som vanligt litet otur när han skulle karakterisera andra partier. Han sade att det var väldigt välkommet att vi har anslutit oss till tanken att biståndsverksamheten är en utjämningsfråga och har med jämlikhet att göra. Jag var ordförande i den arbetsgrupp i folkpartiet som hösten 1967 skrev en utredning om biståndsverksamheten. Det är synd för herr Björks del att det första tema som tas upp i den här boken är de rika ländernas ansvar med underrubriken ”En jämlikhetsfråga”. Vi går igenom varför detta verkligen är en jämlikhetsfråga, och avsnittet avslutas med följande ord: ”Ökad hjälp till de fattiga folken är därför vår tids viktigaste jämlikhetsfråga.” Välkommen, herr Björk, till den ståndpunkten!

Herr talman! Herr Björk trodde sig göra mig ledsen genom att påstå att jag möjligen skulle göra mig till tolk för något slags ideologisk imperialism. Herr Björk har rätt, fast han har fel. Det råder inga delade meningar om respekten för de ”lokala religionerna” — vad nu det är för någonting. Inte heller har vi olika uppfattningar om vikten av att bevara de ursprungliga kulturmönstren och kulturtraditionerna. Det är utan tvekan så att hela den afrikanska etnografin har byggts upp av människor som var missionärer men som greps av ett starkt intresse för dessa frågor. Men här gäller det frågan, om man skall betrakta dagens afrikanska eller asiatiska eller latinamerikanska stater som reservat, förbehållna en ideologi eller en religion. Jag vill inte beskylla herr Björk för ideologisk imperialism. Men jag tror att herr Björk har ett något ålderdomligt synsätt i denna fråga. Jag sade ordagrant i mitt anförande: ”Afrika i dag kan inte längre betraktas som ett reservat för ursprungliga afrikanska tankegångar och ideologier. Också där sker en brottning mellan livsåskådningarna, där kristendom, islam, kommunism, ateism, andra trossystem eller brist på trossystem konfronteras med varandra.” Jag tror att det är viktigt att understryka att det finns afrikanska stater som i realiteten i dag är mer präglade av kristen tro och tradition än vad Sverige är. Vi skall inte längre utgå från att man där förbehåller sig en viss typ av religion eller livsåskådning. Man kan t.ex. i Afrika inte undgå den kulturkonfrontation och den religionskonfrontation som präglar ett pluralistiskt Västerland. Men herr Björk har rätt så till vida att det i kristendomen precis som i andra ideologier och livsåskådningar finns ett anspråk på att man företräder en sanning, kanske på ett annat sätt än man menar att andra ideologier gör. Men där skiljer sig ju inte situa tionen i vårt land från situationen i Afrika. Därför hade herr Björk rätt, fast det var fel.

Herr talman! Herr Virgin påstår att man kan ha olika gissningar om orsakerna till att investeringsgarantisystemet haft så ringa effekt. Men herr Virgin har ju själv skrivit under ett uttalande, som är väsentligt mer än en gissning. När utskottet enhälligt säger att en av huvudförklaringarna till den ringa effekten torde ligga i de villkor till skydd för u-ländernas egna intressen som har uppställts och som måste uppställas om det egentliga biståndssyftet inte skall förfuskas, har vi inte inbillat oss att det är fråga om någon lös gissning, utan det har väl legat något av en övertygelse bakom. Det brukar det åtminstone göra, när man ställer sig bakom ett utskottsutlåtande. Illustrerar inte detta snarast att hela diskussionen om investeringsgarantier har blivit utomordentligt överdimensionerad? Man kan både i vårt land och i andra länder tämligen oberoende av vilka villkor som blivit uppställda konstatera att det inte har inneburit någon särskilt betydande stimulans till privata investeringar i u-länderna. Då kunde man kanske ta det litet lugnare med frågan än vad man hittills har gjort. Till herr Dahlén måste jag säga, att det inte alls är något ologiskt i att avskaffa huvudmottagarbegreppet men ändå begränsa systemets tillämpning till de länder där man för närvarande anser det lämpligt att tillämpa det. Att ett fenomen ändrar beteckning innebär ju inte att fenomenet försvinner. Det finns alltjämt ett antal länder där Sveriges biståndsarbete är särskilt väl utvecklat och där vi har särskilt goda kunskaper om förutsättningarna för u-hjälp, och den begränsningen kan alltså alltjämt bestå. När det gäller moderata samlingspar tiets högre grad av mänsklighet gentemot de lidande människorna i Vietnam fruktar jag att herr Virgin i någon mån missförstod mina påpekanden. Jag sade att det ändå är skillnad mellan att förhandla och samarbeta med en regering, som sannolikt kommer att sitta kvar vid krigets slut, och att försöka göra det med en regering, som sannolikt inte kommer att sitta kvar vid den tidpunkten. Mitt uttalande om detta anknöt givetvis till vad som sägs i moderata samlingspartiets reservation vid punkten 10, nämligen att ”Utskottet förutsätter sålunda att Kungl. Maj:t snarast möjligt inleder planering av återuppbyggnadsinsatser även i Sydvietnam”. Majoriteten menar att detta är en orealistisk begäran. Det är inte rimligt att i dag ta kontakt med den aktuella Saigonjuntan och diskutera hur Sydvietnam skall återuppbyggas efter krigets slut. Herr Dahlén hänvisar till välklingande uttalanden av folkpartiet om jämlikheten. Jag tvivlar inte alls på att det finns sådana, och om folkpartiet hade velat, kunde vi ha försökt att få in dem också i utskottsutlåtandet, men det förekom inte något sådant förslag. Allmänt taget är vi naturligtvis inte så förfärligt oense i de grundläggande frågorna. Detta har just kommit till uttryck i att det har varit så lätt för de borgerliga partierna att ansluta sig till uttalanden, som är direkt hämtade ur socialdemokratiska programtexter. Herr Brundin har givetvis rätt i att det finns missionärer som visat en djup respekt för nationella kulturmönster. Jag tror liksom han att missionärerna ute på fältet ofta är klokare än herr Wikström tycktes vara åtminstone i sitt första inlägg. Jag tror att de förstår att man inte skall utöva någon aggressiv ideologisk påverkan och att det inte är rimligt att begära att man med svenska statsmedel skall främja något slags ideologisk konkurrens i u-länderna. Jag lyssnade uppmärksamt till herr Wikströms andra inlägg, och hur många gånger han än försäkrade att jag hade fel fast Ang. det statliga utvecklingsbiståndet än jag hade rätt — eller rätt fastän jag hade fel, eller hur det nu kunde vara — så upptäckte jag inte något riktigt klart besked om hans syn på det här. Menar herr Wikström att eftersom de afrikanska och latinamerikanska staterna inte är eller bör få vara reservat för vissa ideologier, så bör svenska staten hjälpa den kristna missionen att aktivt bedriva en ideologisk konkurrens, exempelvis med den kinesiska kommunismen? Jag kan förstå, om herr Wikström från sina utgångspunkter tänker på det sättet, men utifrån allmänna överväganden om Sveriges roll i världen och om vilka uppgifter vi har att fylla, synes det mig vara en äventyrlig tanke, och jag är tacksam för besked huruvida herr Wikström verkligen hyser denna äventyrliga tanke.

Herr talman!

Detta går inte riktigt ihop. Om fiera länder får en betydande del av svensk biståndsverksamhet — och det förefaller som om vi har varit överens om detta i statsutskottet — varför skall inte ramen för investeringsgarantierna också vidgas? På detta finns det fortfarande inget svar.

Herr talman! Jag kan påpeka för herr Björk, om han inte observerat det, att jag faktiskt inte deltagit i utskottets beslut. Jag säger inte detta för att på något sätt undvika att ta ansvar, ty jag instämmer helt i de meningar som ut skottets moderata reservanter givit uttryck åt. Jag borde kanske ha sagt teorier i stället för gissningar, när det gällde att försöka bedöma varför u-landsinvesteringsgarantierna inte haft någon effekt, men det spelar ju mindre roll vad man kallar det för. Huvudsaken är att de inte haft någon verkan; och jag måste säga att jag blev litet häpen i dag när jag fick höra de uttalanden som SIDA chefen gjorde i december och som vi, såvitt jag vet, i utskottet inte haft någon som helst kännedom om. Vad beträffar Vietnam talade jag och även herr Björk, såvitt jag förstod, förut om det humanitära stödet. Men så började herr Björk nu plötsligt tala om återuppbyggnadsbiståndet i stället, och där är det klart att förhandlingar med en regering kan spela större roll. Jag håller med om att vi kan ha större svårigheter att göra ett förberedelsearbete i Sydvietnam än i Nordvietnam, men det beror inte i första hand på att en regering kan vara besvärlig — en regering som vi rimligen inte kan veta så mycket om — utan på den utomor dentligt egendomliga åtgärd som vår regering har vidtagit genom att helt dra tillbaka vår diplomatiska representation i Sydvietnam. Därigenom har vi berövats möjligheten att med nämnvärd säkerhet veta så mycket om det som många uttalar sig så utomordentligt bestämt om och dessutom minskat vår möjlighet att på ett meningsfullt sätt planera återuppbyggnadsbiståndet.

Herr talman! Utrikesministern sade i en replik till mig tidigare i dag att han i stort sett kunde ansluta sig till det resonemang som jag förde om samverkan mellan SIDA, svensk mission och frivilliga organisationer. Herr Björk måtte inte ha lyssnat vid det tillfället. Nu säger han plötsligt att jag skulle ha gjort mig till talesman för en ”aggressiv ideologisk påverkan” med statsstöd. Om herr Björk läser protokollet, kommer han att märka att det framgår mycket klart att jag talade om det stöd som från statens sida ges till undervisning och sjukvård i missionens regi. Jag framhöll att missionen också sysslar med församlingsarbete; det är en självklar uppgift för den kristna kyrkan. Det intressanta är faktiskt inte vad jag sade — jag ställde aldrig något förslag om statligt stöd till den delen av verksamheten — utan vart herr Björk vill komma med sitt resonemang. Jag skulle förstå om herr Björk sade att slutsatsen måste bli att inget statligt stöd skall utgå till någon som helst verksamhet som missionen bedriver, därför att missionen också sysslar med församlingsarbete. Om det är detta herr Björk syftar till, så säg det rent ut.

Herr talman! Jag ser mig nödsakad att göra herr Dahlén uppmärksam på vad utskottet faktiskt har skrivit i fråga om investeringsgarantier.

Utskottets uttalande utesluter inte möjligheten för regeringen att i någon mån vidga kretsen med länder som i växande utsträckning skall kunna få svenskt bistånd, exempelvis med Zambia eller vilka andra länder som det kan bli fråga om i fortsättningen. Herr Virgin klagar över att regeringens beslut att icke på nytt ackreditera sin Bangkokambassadör även i Saigon skulle ha försvårat möjligheterna att inleda samarbete med Saigonregeringen om återuppbyggnadshjälp. I varje fall har jag svårt att tolka hans uttalande på något annat sätt.

Herr Wikström försöker på något sätt att vända på den fråga som jag har ställt till honom. Jag har gång på gång efterlyst vart han vill komma, och då svarar han med att fråga mig vart jag vill komma. Jag har gett min helt positiva syn på missionens verksamhet och på SIDA:s bistånd till missionen. Jag vill påpeka för herr Wikström att den här debatten handlar om u-hjälp. Herr Wikström har hållit ett mycket ordrikt anförande, i vilket han gått in på missionens ideologiska roll i u-länderna. Då har varje lyssnare ändå rätt att fråga: Vart vill herr Wikström komma med det? Vill han i denna anslagsdebatt begära att vi också skall ge statliga anslag till den ideologiska sidan av missionens verksamhet i u-länderna? — Jag fick inte besked första gången, men nu har jag tydligen fått ett besked, eftersom herr Wikström säger: Det var inte min mening. — Men då kvarstår frågan: Vad var egentligen meningen med att hålla detta anförande i denna debatt?

Herr talman! Det mesta om svensk biståndspolitik har vid det här laget sagts, men jag tar ändå risken att komplettera debatten med några personliga synpunkter och att — vilket kan innebära en del upprepningar — stryka under några avsnitt, som enligt min mening är alldeles särskilt väsentliga. Men innan jag gör det, herr talman, vill jag gärna ta upp en handske som utrikesminister Torsten Nilsson kastade. Han är tyvärr inte här nu, men det är inte mitt fel, och jag tycker inte att jag kan låta hans uttalande gå spårlöst förbi. Utrikesministern knöt an till herr Virgins förordande av det enskilda näringslivets insatser i u-länderna. Om man talar så varmt, sade utrikesministern, för kapitalismens verksamhet i u-länderna, hur kan man då reagera så våldsamt som man gjorde mot utrikesministerns angrepp på Förenta staterna för kapitalistiska motiv i Vietnamfrågan? Ja, det kan man givetvis fråga sig, om man inte vill förstå vart kritiken mot honom egentligen syftade. Jag vill inte ställa i tvivelsmål att utrikesminister Torsten Nilsson förstår. Det är viljan det är fråga om. När han nu, som han gjorde för en stund sedan, kommer tillbaka till vår kritik förment oskyldig och oförstådd kan jag inte, herr talman, låta bli att ta upp handsken och kommentera hans uttalande. Ordets makt över tanken är ett stort problem — kanske större och farligare nu än det var tidigare, eftersom vedertagna semantiska distinktioner har börjat suddas ut i mycket stor utsträckning. George Orwell var på många sätt en visionär — för att använda statsministerns favorituttryck. Vad han förutsade när han skrev sin roman ”1984” har i alltför stor utsträckning förverkligats. På sina håll har faktiskt informationsdepartement blivit Ministry of Truth — sanningsdepartement — och krigsdepartement har blivit Ministry of Peace — fredsdepartement. Demokrati i folkdemokratisk tappning är någon ting helt annat än vad vi lägger in i det ordet i västerländskt språkbruk. Meningsutbyten människor och länder emellan försvåras givetvis därigenom. Men då vi använder förfalskade och förvanskade begrepp måste vi just därför vara medvetna om vilken innebörd vår motpart lägger in i dem, med rätt eller orätt. Annars vet vi inte vart han syftar. Då blir meningsutbytet meningslöst. Vi kan inte förstå varandra.

Man vill genom dessa uttryck göra gällande att staterna av rent vinningsbegär eller av makthunger våldför sig på mindre, frihetsälskande nationer eller frihetsrörelser över huvud taget. Då Peking och Moskva utnyttjar denna vokabulär, behöver alltså inga som helst tvivel råda om vad som egentligen menas. Den som i en debatt om Vietnam använder precis samma klichéer, precis samma jargong, kan därför inte slingra sig ifrån detta genom att påminna om det obestridliga faktum att vi i vårt land har ett i stor utsträckning kapitalistiskt näringsliv och att alla stora stater då och då företer imperialistiska drag i sin utrikespolitik. Det duger inte, herr talman, som ursäkt att göra på det sättet. Herr talman! Vi är alla ense om att utvecklingshjälpens mål är att stödja u-länderna i deras egna ansträngningar att, kort uttryckt, bygga upp en ekonomi. Det gamla slagordet ”hjälp till självhjälp” skall alltså vara vägledande för våra och andra länders insatser. Jag vill påminna om att efter de första årens entusiastiska och av stor offervilja präglade biståndsarbete, då många människor räknade med möjligheten att vi relativt snabbt skulle kunna av läsa positiva resultat, följde en period av starkt dämpade förhoppningar. På många håll kom en reaktion, som delvis präglades av hopplöshetens och de svikna förväntningarnas eftertanke. Behoven befanns vara för stora och nöden för skrämmande. Insatserna tycktes oss klart otillräckliga och möjligheterna att inom rimlig tid nå resultat nästan helt obefintliga. Inte minst mot denna bakgrund är ett studium av Pearsonrapporten både intressant och hoppingivande. Rapporten, och kanske i ännu högre grad de debatter som den har föranlett, ger en ljusare bild av möjligheterna än den som varit mest framträdande under de senaste åren. Det konstateras att hittillsvarande insatser, trots misstag och felaktiga satsningar, på många håll har medfört värdefulla konkreta resultat och faktiskt lagt en grund för fortsatt utvecklingsarbete. Rapporten pekar också fram mot ett icke alltför avlägset tidsskede, under vilket u-ländernas egna åtgärder skulle kunna successivt ersätta avtagande insatser från i-ländernas sida. Rapporten vederlägger alltså den uppfattningen att hjälpbehoven är bottenlösa och att u-ländernas självgenererande verksamhet kommer att vara så svag, att ständigt ökande utvecklingsbistånd är något som industriländerna måste räkna med. Men även om framtiden alltså ter sig något ljusare än vad många tidigare förutsatte, är likväl prognoserna för de närmaste åren långt ifrån tillfredsställande. Ju mer aktiv utvecklingsverksamheten blir, desto klarare har ofta problemens svårighetsgrad och storlek framstått och desto större krav ställs också på industriländernas förmåga att realistiskt och förutsättningslöst angripa u-landsproblematiken utan de ideologiska och känslobetonade bindningar som på alltför många håll har präglat den debatt vi för. Det avgörande måste vara — jag har tidigare understrukit det — att kanalisera vårt starka engagemang i praktiskt genomförbara åt gärder till stöd för folk som vi måste hjälpa till bättre förhållanden för deras egen skull men också på lång sikt för vår egen skull och för den fredliga utvecklingens skull. Inlevelsen och offerviljan då det gäller den underutvecklade världens problem och befolkning får alltså inte vara ett självändamål, ett medel att döva samvetet, att reagera av sig, eller att sova gott om natten; de måste utgöra stimulans för praktiskt, målmedvetet handlande som leder till effektiva resultat. Ett led i de svenska strävandena att effektivisera våra insatser utgör den nya administration, som nu byggs upp i utrikesdepartementet och för vars ledning skapats en särskild statssekreterarbefattning. Den åtgärden har alla, såvitt jag vet, hälsat med tillfredsställelse. Men, herr talman, mot bakgrunden av de synpunkter jag här understrukit inger det en viss oro att ta del av den ulandsfilosofi som den till nämnda befattning utsedde tjänstemannen har utvecklat i en artikel i Aftonbladet för några månader sedan. Denna artikel präglas nämligen delvis av den förutfattade syn på utvecklingsinsatserna som enligt min mening kan vara ägnad att försvåra realistiska och snabba åtgärder för att bygga upp u-ländernas ekonomi. Belysande är exempelvis de får jag säga griniga synpunkterna på den nyss omnämnda Pearsonrapporten, som sägs ge uttryck åt ”traditionellt liberait betraktelsesätt och glida förbi de politiska förutsättningarna för en rättvist fördelad välståndsökning: sysselsättningsproblemen, u-landskraven på att få utvecklas oberoende av kommersiella och andra maktintressen i de rika länderna”. Rapporten stämmer upp, säger vederbörande, ”en närmast parodisk hyllning till de privata investeringarna”. Vederbörande är, liksom vissa socialdemokratiska motionärer här i riksdagen, kritisk mot Världsbankens och IDA:s verksamhet och vill liksom Ang. det statliga utvecklingsbiståndet de tydligen förskjuta tyngdpunkten i biståndsverksamheten över till de direkta FN-organen — tydligen oberoende av den förödande kritik för ineffektivitet som Jacksonrapporten riktar mot just de organen. Motivet skulle vara bl.a. att u-ländernas röstetal i IDA är begränsat och u-ländernas inflytande därmed för litet. Därigenom skulle, säger vederbörande, onekligen skapas ”ett dilemma för ett land som vill se också sitt multilaterala bistånd använt med entydigt sikte på en radikal social utjämning och en ekonomisk utveckling som verkligen kommer de fattiga människorna till del”. Men, herr talman, de kritiska rösterna har å andra sidan svårt att bortse ifrån att IDA gjort de verkligt stora insatserna, och att u-länderna själva betraktar IDA som en mycket viktig finansieringskälla. I en rad gemensamma uttalanden, bl.a. i Alger-stadgan har — som flera talare här, bl.a. Torsten Nilsson påvisat — begärts att organisationen skall få starkt ökade finansiella resurser. Mot den bakgrunden medger man att Sverige måste starkare engagera sig i IDA för att påverka dess politik och frigöra IDA från det västvridna samarbetet med Världsbanken. Vi måste, menar man, ”konsekvent arbeta för en tydligare orientering av IDA:s verksamhet mot insatser som verkligen bidrar till en ekonomisk och social utveckling för folkflertalet i mottagarländerna”. Det är någonting annat än den förstärkning av IDA:s ställning som utrikesministern talade om här för någon timme sedan och som även Pearsonrapporten har förordat. Självfallet har ingen i denna kammare, herr talman, någon som helst invändning att rikta emot målsättningen för vårt och andras utvecklingsbistånd på längre sikt, nämligen att åstadkomma en social och ekonomisk utveckling — tvärtom. Enighet i det hänseendet kommer också till uttryck i det statsutskottsutlåtande som vi nu håller på att behandla. Men man kan fråga sig varför den sociala utjämningen skulle behöva vara radikal, och man kan fråga sig om inte en alltför stark förenkling av Sveriges strävanden i detta hänseende kan försvåra för oss att, ensamma och tillsammans med andra, på lång sikt förverkliga våra intentioner. Även om vårt land per capita satsar betydande belopp är dock vår medverkan i förhållande till industrivärldens gemensamma biståndsinsatser försvinnande liten. Och relativt sett — i förhållande till bruttonationalprodukten — ligger vi med våra bidrag långt under genomsnittet, det vet vi. Våra möjligheter att styra och påverka utvecklingen skulle — som världen nu ser ut — måhända må väl av inte fullt så anspråksfulla aspirationer att sätta vår prägel och våra värderingar på omvärlden. Statsutskottet har naturligtvis rätt då det understryker att ekonomisk utveckling är nära förbunden med social utveckling och att ekonomisk utveckling är av begränsat värde så länge den inte minskar rådande ekonomiska och sociala klyftor. Men de sociala och ekonomiska klyftorna kan inte utjämnas om icke ekonomin ger något att utjämna. Det är därför jag så starkt vill stryka under att vårt bistånd liksom andra länders måste i första hand vara inriktat på att sätta u-ländernas ekonomi på fötter, att lägga grunden för den motsvarande välståndsutveckling som ägt rum exempelvis i vårt eget land och som möjliggjort den utjämning som här skett och alltjämt pågår. Många nya världsförbättrare har alltför lätt att glömma bort att det tog lång tid för det en gång fattiga u-landet Sverige med dess ogynnsamma klimatologiska och näringsekonomiska förhållanden att bygga upp ett välstånd. Vi har haft god hjälp av utländska investeringar, av utländska tekniker, köpmän, indu strimän och gruvmän. Men helt avgörande för utvecklingen fram till i dag har varit ett målmedvetet och hårt arbete under århundraden. Det har bokstavligt talat varit en lång kamp för brödfödan, en kamp som från fattigsamhället lett fram till dagens välfärdssamhälle. Vi har inte fått vårt välstånd till skänks, än mindre till följd av omvärldens önskemål att styra eller bestämma över vår egen utveckling. En direktriktning på en utjämningspolitik i u-länder kan, jag vill alltså upprepa det, leda till att det tar längre tid och kan bli svårare att förverkliga de ekonomiskt-sociala ambitionerna. Sådana strävanden kan också, delvis med rätta, uppfattas som överambitiösa pekpinnar, som en kränkning av den nationella suveräniteten och som en politisk inblandning i u-ländernas interna angelägenheter. Samarbetet med mottagarlandet — det samarbete som utrikesministern så starkt och så ofta i dag apostroferade — kan försvåras. Det bästa kan med andra ord bli det godas fiende. Det är vanskligt nog, menar jag, att förverkliga det som bör vara våra primära strävanden. Det har den hittillsvarande utvecklingen bekräftat. Orsaken är framför allt att flertalet enbart råvaruproducerande länder saknar vad vi skulle kunna kalla för näringspolitiska förutsättningar för uppbyggnaden av industriell verksamhet. I dessa länder förekommer ju ingen egentlig kapitalbildning. De har ingen kapitalmarknad. De saknar industriell erfarenhet. De saknar kunskaper. Och allteftersom de allra nödvändigaste utbildningsmöjligheterna byggs upp går den utbildade ungdomen till den administrativa och politiska sektorn eller till försvaret. Det embryonala näringslivet utövar ingen som helst dragningskraft på dessa människor. De rika ländernas u-landsbistånd kanaliseras dessutom i första hand till den offentliga sektorn. Det har gällt att bygga upp förvaltning, utbildning och kommuni kationer för att ge landet en sådan infrastruktur att en näringspolitisk vidareutveckling blir möjlig. Medan inte föraktliga resultat nåtts i förstnämnda hänseende, är resultatet av hittillsvarande försök att stimulera direkt produktiva tillverkande funktioner hittills utomordentligt nedslående. Låt mig, herr talman, i detta sammanhang återge ett par uttalanden som verkligen inte kan betecknas som partipolitiska och som belyser vad det här är fråga om. Det ena uttalandet gjordes av avdelningschefen i SIDA, Lars Kailderén, i en debatt på Nationalekonomiska föreningen för ett och ett halvt år sedan. Han strök under att den offentliga investeringsverksamheten självfallet är av avgörande betydelse som ett underlag för fortsatt ekonomisk utveckling och för privata kapitalströmningar. Offentliga investeringar i infrastrukturen får inte den avsedda effekten, sade han, om de inte följs upp med direkt produktion i jordbruk, industri, samfärdsel etc. Det sätt på vilket investeringarna läggs upp och genomförs är det viktiga. Man kan inte sätta likhetstecken mellan industriella investeringar och privata investeringar. I många u-länder görs en betydande del av de produktiva investeringarna i offentlig regi — men, sade han, på ett föga effektivt sätt. Det är en grannlaga uppgift att hjälpa u-länderna att få till stånd en lämplig avvägning mellan infrastruktur och varuproduktion och att ge en effektiv produktionsapparat vid den av dem själva valda politiska ”mixen”. ”Men denna uppgift måste axlas av de utländska kapitalintressenter som kan och är villiga att finansiera en betydande del av investeringsverksamheten i landet.” Lars Kalderén fick instämmande av en annan talare, LO:s Clas-Erik Odhner, som underströk att vi måste medverka till att utveckla u-länderna genom både biståndsinvesteringar och kommersiella investeringar. Problemet är så stort, sade han, att alla resurser måste mobiliseras. ”De kommersiella investeringarna måste genomföras så att både investerarna och värdlandet tjänar på dem.” Odhner fortsatte: ”Lars Kalderén visade att investeringsverksamheten i många u-länder har fått en viss slagsida genom ait man satsat mest på den offentliga sektorn som inte haft resurser att inom sig bygga upp en industriproduktion. I och för sig är det naturligtvis ingenting som säger att u-ländernas invesieringsutveckling behöver bli obalanserad därför att man satsar mer på den oifentliga sektorn. Man kan ju inom denna bygga upp en varuoch industriproduktion. Men det har alltså hittills inte skett”, säger han, ”eftersom man inte haft inhemska företagare som man kunnat anlita, och man inte heller kunnat få bistånd från andra länder till en industriell utbyggnad inom den offentliga sektorn.” Det finns alltså, herr talman, inget alternativ till den både/och-utveckling som Kalderén och Odhner talade för. Om vi skall nå målet — att skapa förutsättningar för välstånd och utjämning i de fattiga länderna och utjämning mellan dem och de rika — då måste vi lita till både statligt bistånd och privata investeringar. Vi måste dessutom göra allt vad vi kan för att stimulera och stödja de företag som är villiga att ta risker — risker kommer alltid att finnas — vid sina investeringar, vid satsning av pengar, teknik, know-how och människor i dessa länder. Vi måste göra det därför att — jag citerar på nytt Odhner — ”industriell utveckling är och förblir kärnan i den allmänna ekonomiska utvecklingen i u-länderna. Men varken de socialistiska eller de kapitalistiska staterna har visat sig ha vilja eller resurser att hjälpa till med en industriell utbyggnadspolitik i dessa länder. Det behövs nämligen inte enbart kapital. Den förutsätter också tekniska kunskaper och kanske framför allt kunskaper i företagsledning.” Odhner slog till sist också fast att ”det helt enkelt inte finns resurser till en alternativ utveckling för att ersätta vad som kan åstadkommas med privata investeringar i u-länderna. Det är ett sorgligt faktum som vi står inför”, var hans konklusion. ”Antingen måste vi acceptera de privata investeringarna men ändå försöka göra någonting åt dem, eller också måste vi lämna u-länderna åt deras öde.” Det är en hård dom och en på många sätt träffande kritik. Det är i detta hänseende, herr talman, som statsutskotiets utlåtande och herr Björks anförande från mina utgångspunkter — och den bistra verklighetens — är mest otillfredsställande. Formuleringarna vittnar inte om någon djupare insikt eller någon lust att förskaffa sig insikter om de för u-ländernas utveckling betydelsefuila problem det här är fråga om. Andra talare från mitt parti har redan berört dessa avsnitt. Jag kan därför med det sagda blott uttrycka en förhoppning — för u-ländernas skull — att vi inte alltid skall ha en riksdagsmajoritet som är så främmande för de resuliat som skulle kunna åstadkommas genom ett förutsättningslöst samarbete i olika former — reservanten har pekat på ordet olika — mellan stat och näringsliv. Då det gäller utvecklingsbefrämjande insatser inom den svenska inhemska regionaloch lokaliseringspolitikens ram då är man beredd att gå långt. Men utanför landets gränser är man av någon anledning låst i förutfattade positioner. Det är inte konsekvent. är det måhända vulgärdebatten om privatkapitalets utsugning och utplundring av de fattiga länderna som lett till denna låsning? Det vore utomordentligt betänkligt, bl.a. därför att det 1eder till att vårt handlande grundas på felaktiga utgångspunkter och att vi får svårare att nå de konkreta resultat vi alla eftersträvar och är överens om. Herr talman! Jag har flera gånger apostroferat Pearsonrapporten för dess relativt optimistiska tongångar. Men optimismen i rapporten är byggd på förutsättningen att i-länderna är medvetna om sitt ansvar. Och rapporten pekar på ökande behov under de närmaste åren. Även om Förenta staterna fortfarande svarar för hälften av biståndsinsatserna, och tillsammans med Storbritannien och Frankrike för inte mindre än 72 procent av det totala offentliga biståndet, har dessa länders insatser sjunkit under de senaste åren, både reellt och i relation till bruttonationalprodukten. Penningvärdeförsämring och bytesbalansproblem har bidragit härtill. Även för vårt lands vidkommande kan betalningsbalansutvecklingen komma att försvåra det framsynta biståndsprogram som riksdagen band sig för 1968. I den ekonomiska rapport om Sverige som OECD publicerade för någon månad sedan och som väckt stor uppmärksamhet för sina pessimistiska analyser av den svenska samhällsekonomin, har bl.a. just vårt ambitiösa u-landsprogram åberopats som motiv för behovet av ökad tillväxttakt i den svenska ekonomin. Under större delen av det senaste decenniet har — erinrar OECD-rapporien — bristen i betalningsbalansen tenderat att öka i förhållande till bruttonationalprodukten. Denna utveckling, säger man, strider emot ett grundläggande syfte i svensk ekonomisk politik, nämligen att garantera att ett växande överskott i varuoch tjänstebalansen skall finansiera den snabbt växande utvecklingshjälpen och möjliggöra en förstärkning av valutareserven. Rapporten erinrar om vår avsikt att öka den statliga utvecklingshjälpen med 25 procent per år under nästa femårsperiod, så att den skall uppgå till en procent av bruttonationalprodukten — omkring 2500 miljoner kronor — år 1975. För att nå detta mål skulle handelsbalansen, fortfarande enligt OECD, uppskattningsvis behöva förbättras med minst 0,3 pro cent av bruttonationalprodukten årligen mellan åren 1970 och 1975 för att uppnå någorlunda balans år 1975. Det är alltså avsevärt mycket mera än de 0,1 procent per år som förverkligades under åren 1962—1970. Mot bakgrunden av dagens ekonomiska prognoser förefaller dessa OECD förhoppningar vara tilltagna minst sagt i överkant. Därmed, herr talman, har jag kommit tillbaka till början av den tråd som jag inledningsvis anknöt till, nämligen att möjligheterna att åstadkomma solidariska och rättvisa utjämningseffekter beror på att man först skapar erforderliga ekonomiska resurser.

Detta, herr talman, kräver uppoffringar av oss alla. Det kräver arbete. Men det kräver också en ekonomisk politik inriktad på att öka tillväxttakten i samhällsekonomin och därmed våra gemensamma tillgångar. Annars kan vi inte uppfylla de löften som vi har givit.

Herr talman! Herr Bohman har naturligtvis rätt i att vi inte skrivit så väldigt utförligt om industrialiseringsfrågorna i vårt utlåtande. Det har ju blivit ett ganska mastigt utlåtande i alla fall, och kammaren förlåter oss kanske för att vi inte brett ut oss ännu mera. När herr Bohman efterlyser ett mer aktivt intresse från regeringens sida i detta sammanhang, får jag ett intryck av att han inte lyssnade till utrikesministerns anförande i dag. En väsentlig del handlade just om industrialiseringsproblem, och utrikesministern signalerade flera betydelsefulla åtgärder, som nu studeras av SIDA och som man hoppas kunna sätta i gång. I själva verket föreföll denna del av utrikesministerns anförande närmast vara ett direkt svar på flera av de intressanta synpunkter som LO-ekonomen Clas-Erik Odhner anfört och som herr Bohman med all rätt citerade.

Herr talman! Jag lyssnade med stort intresse på både utrikesministern och herr Kaj Björk, och jag kunde märka vissa nyansskillnader mellan dem. Utrikesministern var obestridligen mera positiv än herr Björk, som förklarade att han ”inte ville utesluta” kommersiella insatser. Men det avgörande är ju att man kan konstatera klart skiljaktiga ståndpunkter i fråga om angelägenheten att stödja enskilda investeringar i u-länderna.

Herr talman! Det är verkligen intressant att läsa reservationen på dessa punkter, och det är vissa märkliga omständigheter förenade med detta uttalande. Det förhöll sig nämligen så, att majoriteten i avdelningen menade att flera av de yrkanden som förekom i motionerna om utvecklingsfond, investeringsfond och vad det nu hette var så lösligt utformade att det var utomordentligt svårt att ta ställning till dem. Minoriteten höll tyst, och först i sina reservationer utvecklade man de tankar man tidigare tigit med. Det är en egendomlig procedur, men sådant händer i riksdagsarbetet.

Herr talman!

Jag påpekade ett egendomligt förhållande i arbetet med dessa frågor. Det innebär givetvis inte att jag plötsligt skulle vara beredd att rösta för förslag som inte varit föremål för avdelningens behandling.

Herr talman! Det har onekligen varit intressant att följa den dialog som förts mellan utskottets talesman och representanterna för moderata samlingspartiet och att jämföra den med de ytligt sett bra mycket mera revolutionära tankegångar som folkpartiet framfört och som finns sammanfattade i den vid utrikesutskottets utlåtande nr 9 fogade reservationen. Det visar en stor spännvidd inom den borgerliga oppositionen. Jag skall på utskottsmajoritetens vägnar be att få motivera den skrivning som utskottet här har gjort. När herr Dahlén för några timmar sedan motiverade reservationen, sade han att ett bifall till reservationen skulle vara nyttigt, därför att ett uttalande av riksdagen om ett vidgat stöd till motståndsrörelserna skulle ha ett mycket stort värde inte minst för att tillgodose ungdomsgruppernas <intressen. Den motion som reservationen bygger på är ju mycket luftigt skriven. Den är författad av herrar Per Ahlmark och Ola Ullsten. Reservationen är mycket mångordig och omfattar en och en halv sida, men ser man till dess innehåll finner man att den består mest av en rad truismer, där det inte finns så särdeles mycket nytt att hämta. Icke desto mindre skulle jag vilja rikta kammarens uppmärksamhet på motionen II: 624 som erbjuder ett intressant studium. Bland annat sägs i en av de elva att-satserna i motionen att folkpartiet bör inrätta en internationell fond med uppgift att främja kontakt och samarbete med organisationer i den s.k. tredje världen. Någonting sådant har vi inrättat inom socialdemokratin för länge sedan utan att skriva in det i någon riksdagsmotion. Det finns en hel del liknande att-satser i motionen som kan uppfattas som en beställning av folkpartiets landsmöte att framföras till riksdagen. Detta har alltså föranlett en folkpartireservation som inte heller biträtts av mittenpartibrodern, utan folkpartiets representanter står här ensamma. I motionens kläm, som vi egentligen haft att ta ställning till, sägs för det första att riksdagen måtte uttala sig för att ge ett vidgat stöd till motståndsrörelser främst i södra Afrika och för det andra att riksdagen måtte uttala sin anslutning till de i motionen angivna riktlinjerna och principerna för svenskt stöd till motståndsrörelser i den s.k. tredje världen, d.v.s. detsamma som folkpartiets landsmöte avsåg i höstas. Utskottet är mycket positivt och ansluter sig till de riktlinjer som riksdagen antog i fjol. De är knappt ett år gamla. Utskottet erinrar vidare om att principbeslutet om enprocentsmålet fattades 1968. Det sägs också i utskottsutlåtandet att det enligt utskottet bör vara möjligt att inom ramen för det sålunda växande utvecklingsbiståndet ägna stor uppmärksamhet åt bistånd av det slag som nämns av motionärerna, d.v.s. stöd till motståndsrörelser av den typ som ovan beskrivits. Vi tyckte att denna skrivning skulle vara tillräcklig, och det är tre partier som står bakom skrivningen. Folkpartiets representanter har lika fullt reserverat sig till förmån för sin motion. De säger också att de ansluter sig till vad riksdagen beslöt i fjol men att de vill göra en skrivning som enligt min mening är mycket allmänt hållen. I motionens kläm begärs vidare att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t hemställer att regeringen måtte tillsätta en särskild beredning med representation från de demokratiska partierna och med uppgift att bereda och fatta beslut om stöd till motståndsrörelser. Vi vill erinra om att det redan finns en beredning tillsatt. Visserligen talas det i folkpartireservationen om den s.k. flyktingberedningen som tillsattes år 1964, men den är ju avlöst sedan något år. Det är alltså en helt annan beredning som sysslar med dessa uppgifter. Nu hör det till bilden att folkpartireservanterna har prutat på folkpartimotionärernas friska krav att beredningen också skulle få fatta beslut i sådana här väsentliga frågor. Allt detta gör att vi finner denna reservation tämligen överflödig. Det förefaller ligga en beställning bakom det hela. Det finns alltså en stor riksdagsmajoritet som ansluter sig till de riktlinjer som antogs vid föregående års vårriksdag när det gäller biståndet till motståndsrörelserna det här är fråga om.

Herr talman! Många motioner har väckts i anledning av Kungl. Maj:ts i statsverkspropositionen framlagda förslag angående det statliga utvecklingsbiståndet. Utskottsutlåtandet ger vid handen att mycket stor enighet har nåtts på de flesta punkter. Det är därför man med visst bekymmer följer debatten här i dag, eftersom den av företrädarna för opposionspartierna förs på ett sätt som ger intryck av att det är något skumt med regeringspartiets representanter, med deras bevekelsegrunder och över huvud taget med orsaken till deras ställningstagande. Det har vid ett flertal tillfällen talats om påtryckningar från vänstergrupper.

Cubamotionen har speciellt misstänkliggjorts av herr Dahlén, som i sitt allra första anförande i dag uttryckte sig ungefär så, att den regim som existerar på Cuba — med andra ord det politiska system som där finns — skulle utgöra skäl nog för vår motion om ökat bistånd. Han ansåg sig kunna utläsa detta ur motionens skrivning.

Jag skall inte ägna flera ord åt den motionen. När det sedan gäller motionen om annan inriktning av biståndet till Vietnam kan man också konstatera att det har rått en betydande enighet bland de olika partiernas representanter vid utskottsbehandlingen. «Situationen = när motionen skrevs var sådan att man kunde befara att tidpunkten för krigshändelsernas upphörande kanske kunde komma att framflyttas. Det var den långsamma takten i stilleståndsförhandlingarna i Paris som väckte den oron hos oss motionärer. I dag befinner vi oss dess värre i en helt annan situation. Händelseutvecklingen i Indokina gör väl att praktiskt taget alla i denna kammare är överens om bedömningen att tidpunkten för krigshändelsernas upphörande i Vietnam har flyttats fram till ett fullständigt ovisst fjärran. Det är därför så mycket tacksammare för oss motionärer att även här kunna läsa en skrivning, som tillsammans med de goda kontakter som finns mellan berörda regeringar ger förhoppningar och förväntningar om att pengarna skall komma till den bästa användning som kan tänkas i det försämrade läget. Det står i utskottets utlåtande: ”Viss osäkerhet kan råda om möjligheterna att under budgetåret 1970/71 fullt ut nyttja de 25 milj.kr., som enligt Kungl. Maj:ts förslag är avsedda för humanitärt bistånd. Skulle det visa sig möjligt att under budgetåret förbruka mer än 25 milj.kr. för detta ändamål, vill utskottet för sin del inte motsätta sig att de medel som är avsedda för återuppbyggnadsbistånd efter krigets slut i viss utsträckning tas i anspråk för humanitärt bistånd under budgetåret 1970/71.

Konkret sluter oppositionen upp och säger sig vara på samma våglängd som vi — man säger sig till och med vara påskyndare till många av initiativen — men i praktiken ägnar man sig åt formuleringar som med sin glidande karaktär och även i övrigt är ägnade att utså misstänksamhet mot den socialdemokratiska politiken. Jag vill här bara ta ett exempel. Det har här i kammaren framförts kritik mot en socialdemokratisk ledamot i medkammaren. Vederbörande har inte möjlighet att gå i svaromål, men eftersom jag känner mig ganska nära knuten till de tankegångar som vederbörande gav uttryck åt vill jag citera ett avsnitt som kritiserades. I andra kammarens utrikesdebatt sade fru Dahl: ”Gång på gång har man på borgerligt håll visat hur känslig man är för påtryckningar från reaktionära grupper inom och utom landet. Därigenom har man liksom i samband med EEC och NATO-debatterna avslöjat att man inte sätter en obrottslig neutralitetspolitik före alla andra hänsyn i utrikespolitiska frågor.” Detta uttalande ansågs vara oförsynt — det fanns ingen täckning för ett sådant resonemang. Jag skulle då bara vilja fråga hur herr Virgin under sådana förhållanden här kan säga att USA kräver att den humanitära hjälpen skall gå över Röda korset och att man därför inte kan räkna med att de medel som i vår Vietnammotion har förutsatts skulle kunna gå till humanitär verksamhet kan komma att tas i anspråk. Vad vet vi om vad USA kräver, och vilket inflytande har ett sådant krav på vår uhjälpspolitik? Det är tydligen så att företrädare för moderata samlingspartiet har bättre kontakt än vi med USA:s önskemål i dessa frågor. Ja, herr talman, nu måste jag återfalla på ett klagomål som folkpartiets gruppledare herr Dahlén framförde under utrikesdebatten, nämligen att utrikesministern och statsministern inte deltog i den debatten i den utsträckning som de borde ha gjort. Jag hoppas att någon har möjlighet att framföra till herr Dahlén vad jag nu säger. När herr Dahlén ville göra gällande att socialdemokratin faller undan för vissa grupper sade han gentemot utrikesministern att vi är mycket kallsinniga på vårt håll beträffande investeringsgarantierna. Det kanske var oturligt eller av misstag, men formuleringen föll sig så, att förslaget om investeringsgarantier endast hade skickats på remiss till SSU. Det är en formulering som kan ha gjorts av misstag eller också är avsedd att spela ut det man talar om, nämligen att vi på något sätt skulle styra efter enstaka opinionsgrupper inom vår rörelse.

Vidare har yttrande kommit in från Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund och Kooperativa förbundet .” Så var det med den remissen. Efter denna något nedslående diskussion om debattmoral skulle jag till slut bara vilja nämna en flerpartimotion, som jag varit med om att underteckna och som kommer att utvecklas ytterligare av herr Nyman, som är huvudmotionär. Den gäller frågan om ett institut för proteinforskning, knutet till ett fältlaboratorium. Vi anser att utskottet därvidlag har varit litet lättsinnigt. Utskottet utgår, heter det, emellertid från att även frågor som sammanhänger med proteinforskningen och som anknyter till centrala problemställningar inom biståndsverksamheten blir uppmärksammade inom ramen för den utredning om inriktningen och utformningen av forskning med anknytning till u-landsproblem varom redan hemställts i det omtalade utlåtandet.

Herr talman! Ett par ord om det som herr Hansson nämnde allra sist i sitt anförande. Inom Förenta nationerna har man lagt upp ett stort forskningsoch utvecklingsarbete just för att få fram proteinrikare livsmedel. Jag tror att det är mer fördelaktigt att man satsar på de ansträngningarna än att gå fram med nationella proteinprogram. Herr talman! När Förenta nationerna i höst skall lägga fast riktlinjerna för sitt andra utvecklingsårtionde har regeringarna i världen en fullkomligt unik chans till en total översyn och bedömning av hela FN:s biståndsverksamhet. Det har, som erinrats om i dagens debatt, under hösten framlagts en rad utredningar vilka ger ett mycket fylligt underlag för bedömning av FN-biståndets innehåll, omfattning och organisation. Det är de i dag så flitigt apostroferade Pearson-, Tinbergenoch Jacksonrapporterna, och det är det seminarium som hölls i Stockholm under Gunnar Myrdals ledning och med Inga Thorsson som inspiratör. Det är vidare FN:s utvidgade kommitté för program och koordinering som har lagt fram en analys i en rapport. Det är angeläget att regeringarna griper detta unika tillfälle och att man gör en ordentlig granskning — kritisk och ingående men positiv till syftet — av FN:s biståndsverksamhet. Onekligen kommer det att behövas både målmed vetna beslut och ordentliga organisatoriska ändringar för att röja upp i den något vildvuxna flora, som nu finns på detta område, och försöka leda in arbetet i effektivare banor. Pearsonkommittén, som kom till på Världsbankens initiativ — tanken på Pearsongruppen väcktes av Världsbankens förre chef Mr. Woods vid ett möte i Stockholm — har gjort en mycket ingående analys av den hittillsvarande uhjälpen, dess former och omfattning, samt lagt fram ett handlingsprogram. Det konstateras där att det totala biståndsflödet för närvarande är omkring 13 miljarder dollar och att det officiella biståndet är cirka hälften därav men i sjunkande. Endast genom att de privata insatserna ökat har totalflödet kunnat hållas uppe under de senaste åren. Det är värt att notera med stort bekymmer att av detta totala flöde går en växande andel tillbaka till de s.k. givarländerna i form av räntor och amorteringar. Problemet med u-ländernas skuldbörda förvärras för varje år, och man kommer, om inte nuvarande tendenser bryts, teoretiskt fram till en tidpunkt när kapitalflödet till u-länderna förbyts i sin motsats, så att mer pengar går ut från uländerna än som kommer dit från industriländerna. Pearsonrapporten tränger icke särskilt djupt in i denna problematik, och man kan därför säga att den ger en alltför ytlig bild av detta problem — kanske det allra svåraste — i kapitalflödet. Den svenska regeringen bör icke förtröttas att ta upp skuldbördan till behandling i FN-organen och försöka driva fram lösningar så att industriländerna lättar på villkoren och skriver av lånen i lämplig takt. Pearsongruppen har rekommenderat ett fördubblat multilateralt bistånd, som skulle innebära en höjning från nuvarande 10 till 20 procent av det totala biståndet. Det kan tyckas vara ganska blygsamt för oss i Sverige, vars multilaterala del är omkring 40 procent. Men de stora industriländerna sköter ju merendels själva större delen av sitt bistånd, och det är endast en liten rännil på cirka 10 procent som passerar genom FN-organen. När Pearson vill ändra på detta förtjänar han självfallet allas vårt stöd. Det bilaterala stödet från de stora givarländerna är ofta mycket hårt bundet till leveranser från industrilandet till vederbörande u-land. Detta kan innebära att det s.k. givarlandet självt kan bestämma priserna för produkterna och på det sättet reducera värdet av hjälpen. Så sker också i stor utsträckning. Utredningar visar att u-länderna härigenom ofta får betala orimliga priser, 30— 50 procent över världsmarknadspriserna. I sådana fall blir den s.k. u-hjälpen i själva verket en dold subvention till industrilandets eget näringsliv. Det vimlar av sådana brister och svagheter i det som går under namnet bistånd till de fattiga folken. Pearsonrapporten sätter upp en hel del mål i siffror och procent, och det ser i och för sig tilltalande ut. Rapporten vänder sig i första hand till industriländerna i väster, främst USA. Man kunde säga att den allra främst riktar sig till amerikanska kongressen. Den målar en ljus bild. Herr Bohman som nyss talade föreföll vara positivt överraskad av detta. Den tycks liksom vilja visa att ”det lönar sig att hjälpa”. Rapporten säger att om u-hjälpen förbättras på det sätt man föreslår, bör u-länderna kunna utvecklas så pass hygggligt att biståndet kan upphöra omkring år 2000. Det är en hoppingivande föreställning, som väl är ämnad att fungera som morot för industriländerna. Men här måste nog en ordentlig dosis tvivel tillsättas. I alla händelser kan en sådan ljusmålning icke få användas för att dämpa takten i biståndet ifrån de rika länderna. En väsentlig punkt, ja, det kanske mest sensationella i hela Pearsonrapporten är påpekandet att kapitalbildningen och investeringarna i u-länderna i överväldigande grad beror på de ras egna prestationer. Det framgår att 85 procent av alla investeringar i u-länderna under den period rapporten omspänner, d.v.s. efterkrigstiden, har kommit från u-länderna själva, och endast 15 procent av kapitalflödet har kommit ifrån industriländerna. Det är alltså en sanning med stor modifikation när herr Bohman nyss sade att det inte pågår någon kapitalbildning i u-länderna. Det är tvärtom förbluffande hurusom dessa med sina små resurser kan få fram så mycket skattemedel och investeringskapital. Pearsonrapporten har en ganska ensidig betoning av ekonomiska aspekter och privatekonomiska räntabilitetssynpunkter. Den är något konventionell till sin uppläggning. Dess rekommendationer är i hög grad kända från UNCTAD konferenserna, ofullbordade symfonier kan man säga. Desto angelägnare är det att den kompletteras med sådana sociala och socialpolitiska aspekter som FN-seminariet i Stockholm betonade med Inga Thorsson som pådrivare. Alltmer framstår det som väsentligt att u-ländernas ekonomiska utveckling förknippas med social utveckling och rättvisare fördelning. Då är Jacksonrapporten så mycket tyngre vägande — en inträngande studie, som med sina 600 sidor är utomordentligt upplysande. Den är ytterligt kritisk mot FN:s biståndsverksamhet och de nuvarande organisatoriska formerna. Den syftar till att bedöma hur FN:s främsta biståndsorgan UNDP skall behöva ändras och utformas för att mottaga en fördubblad hjälp under loppet av fem år. FN:s bistånd har från en blygsam början för 20 år sedan på cirka 100 miljoner kronor nu kommit upp i två miljarder kronor om året, främst genom UNDP, Internationella livsmedelsprogrammet och barnfonden . Biståndet kan alltså komma att betyda ganska mycket om det sättes in på rätta ställen och i lämpliga former. Men Jacksonrapporten är en depri merande läsning. Den talar om den ”administrativa djungel” som råder i biståndsarbetet. Den slår ned på den huggsexa som utspelas mellan olika FN organ om olika biståndsprojekt. Den klandrar och kritiserar FN-organen —— UNESCO, Världshälsoorganisationen, Internationella arbetsorganisationer och vad de allt heter och många andra av de cirka 30-talet organ som finns inom FN:s ram — för deras sätt att bekämpa varandra och söka hugga för sig sina bitar och slå fram sina program, allt utan någon egentlig samordning. Det blir då ofta inte mottagarlandets behov och egen prioritering som avgör utan de olika biståndsorganens, som Jackson säger, skicklighet att ”försälja” sina projekt. Jackson bedömer att i cirka 20 procent av UNDP:s projekt är s.k. dödkött i den meningen att de inte tillmäts hög prioritet av mottagarlandet. De skulle alltså motsvara cirka 40—50 miljoner dollar om året. Lika allvarligt är att det tar så många år från det ett projekt börjar arbetas fram tills det är färdigplanerat. Ett uttryck härför är att det för närvarande i UNDP:s ”rörledning”, den process som projekten genomlöper, finns inte mindre än 1 200 biståndsprojekt. Jackson pekar varnande på det öde som drabbade de urtida dinosaurerna som blev så stora och ”kolossiga” att de till slut dukade under. Det är för att förhindra att ett sådant öde drabbar FN-organen som Jackson föreslår mycket ingripande organisatoriska omläggningar i UNDP, med ett reformerat UNDP som kärna och samordnare och med fackorganen som mindre självständiga men verksamma som bidragande organ. Det är en hård kritik, men den är inte desperat. Den syftar till att hjälpa, och den målar ett bättre perspektiv. Det är utan tvivel en utomordentligt svår process att genomföra Jacksongruppens rekommendationer, särskilt när man skall söka begränsa fackorganens nuvarande mycket självständiga ställning. Men förslagen förtjänar stöd, och vi har med tillfredsställelse hört hur utrikesministern = kraftigt betonat att svenska regeringen kommer att stödja förslagen i deras huvuddelar. Statsutskottet ställer sig också mycket positivt härtill. Det finns annars risk för att de stora givarländerna vänder sig bort från UNDP och än mer minskar sitt multilatera bistånd eller låter Världsbanken ta hand om en ökad del av kapitalflödet med de mycket sämre villkor och högre räntor detta innebär för u-länderna. Världsbanken är närmast en internationell affärsbank och gör i och för sig en nyttig insats, men på strama villkor, och u-länderna har ett klent inflytande i denna bank. Det är de stora industriländerna i väster, främst USA, som dominerar Världsbanken. I en motion i första och andra kammaren har herr Mats Hellström och jag m.fl. tagit upp en del av dessa finansieringsfrågor beträffande u-hjälpen. Vårt huvudärende är dock att slå ett slag för ökat bistånd till den industriella verksamheten i u-länderna. Vi menar att detta är tvingande nödvändigt för att öka utvecklingstakten och skapa sysselsättning. Hittills har biståndet i hög grad haft tonvikt på infrastrukturella åtgärder, på utbildning och jordbruk. Därigenom har en grundval skapats för industrialisering i många uländer, och man kan avläsa lovande resultat. Det är angeläget att detta arbete fullföljs med ett aktivare stöd åt industrialiseringen för att bemästra de sociala verkningar och lösa de svåra arbetslöshetsproblem som uppstår genom folkomflyttningen från landsbygden till storstäderna, där människorna ofta driver omkring arbetslösa, proletariseras och bildar ghetton i en förfärande omfattning. Det är fördenskull angeläget att driva fram en ökad takt i industrialiseringen för att kunna ge arbete åt dem som lämnar landsbygden. Den s.k. gröna revolutionen kommer att förstärka tendenserna till avflyttning från landsbygden och in till tätorterna och storstäderna i u-länderna. För att bemästra de sociala verkningarna av en sådan folkomflyttning krävs snabbare industrialisering i u-länderna. Det är en process som kommer att behöva ett ökat både offentligt och kommersiellt bistånd. Kommersiella insatser kan ibland snabbare än offentligt bistånd påskynda överföring av industriell teknik och teknisk kunskap. Jag är glad över att notera statsutskottets mycket positiva behandling av vår motion på s. 10—13 i utlåtandet. Betoningen att våra önskemål redan delvis beaktas i biståndsarbetet är korrekt, men vi vill förstärka detta drag. Det är därför tilltalande att SIDA förbereder och planerar ett utvidgat stöd till u-ländernas industrialisering. Vi förutsätter att dessa synpunkter mer markant skall framföras i biståndsdebatten i FN:s olika organ. Vi tar också i motionen upp frågan om Världsbanken till resonemang och uttalar vår tveksamhet om lämpligheten att förstärka dess inflytande. Vi vill hellre skjuta fram ett reformerat UNDP och förordar mycket energiskt att Världsbankens avläggare, Internationella utvecklingsfonden , ges ökade resurser. Där har Sverige en fin tradition genom att dels ge betydande bidrag — till och med extrabidrag — dels genom att också vara kraftigt pådrivande när det gäller att fylla på IDA:s fonder. Det är uppenbart att de västliga industristaterna nu är saktfärdiga härvidlag, och det tycks som om flera av dem är inne i en process av omprövning av sin inställning till u-hjälpen. Besvikelserna har naturligtvis varit åtskilliga under u-hjälpens korta tid, dels genom bristande organisatorisk effektivitet, dels genom det tvivel och den skepsis som instabiliteten i många u-länder vållat. Man kan också som ett bistert faktum konstatera att u-länderna lägger ned nästan dubbelt så mycket årligen på militära rustningar som bruttokapital utflödet till dem utgör. Det är en storleksordning på 12—13 miljarder dollar i kapitalutflöde dit och en beräknad årlig militär rustning i u-länderna på cirka 20 miljarder dollar. Det är en beklämmande prioritering som kastar en skugga över hela biståndsdebatten. Men det finns för oss inget annat än att fortsätta på den inslagna vägen för att lindra en nöd som ligger bortom vår vardagliga fattningsförmåga. Statsutskottet säger liksom Kungl. Maj:t att det internationella och svenska biståndet bör medverka till ”en samhällsutveckling i demokratisk = riktning”. Det är ett önskemål som vi alla kan instämma i, och det är naturligt för en svensk att göra så. Samtidigt måste vi konstatera att demokratierna är ytterligt sällsynta bland u-länderna. Kanske endast Indien kan formellt sägas uppfylla det kriteriet. Utvecklingen mot demokrati går mycket sakta och ingalunda säkert. Det är uppenbart att man måste hysa måttliga förväntningar i den vägen under lång tid. Under tiden får vi ge bistånd även till diktaturer och enpartistater — annars är det risk för att vi får sitta med vårt bistånd för oss själva. Mot den bakgrunden har den senaste tidens diskussion i vårt land beträffande ländervalet verkat något konstlad. Frågeställningen — som ibland har sammanfattats i slagordet om ”vi skall hjälpa Etiopien eller Cuba” — är skruvad och onödigt hårdragen. Jag kan helt instämma i vad utrikesministern och statsutskottet säger, att nya insatser i första hand bör gå till länder vilkas regeringar bedriver en politik som främjar såväl ekonomisk och social utjämning som utveckling. Men det är alldeles uppenbart att begreppet måste ges en vid tolkning och appliceras med tålamod. Det kan inte få komma i fråga att vi abrupt skulle avbryta våra hjälpinsatser i länder som t.ex. Etiopien eller Pakistan. Det skulle allvarligt skada våra möjligheter att verka i Förenta nationerna och det internationella bi ståndsarbetet, samtidigt som det skulle innebära att vi lämnade ett par av världens fattigaste folk i sticket på irrationella grunder. Låt oss hellre pröva mer positiva metoder, t.ex. sådana som de SIDA nu söker använda i projektet CADU i Etiopien med förbehåll om en mer demokratisk jordlagstiftning. Sådana metoder pekar framåt och kan hjälpa de svagaste medborgarna i berörda länder. För Övrigt anser jag att statsutskottet på ett skickligt och klokt sätt formulerat en praktisk och hållfast handlingslinje vad gäller ländervalet och vissa andra något kontroversiella detaljfrågor.

Det innebär att Sveriges offentliga u-hjälp sannolikt växer snabbare än i något annat land i världen. Vi skall heller inte underskatta de påfrestningar denna flerårsplan för u-hjälpen kommer att få på vår bytesbalans och våra strävanden till stabilitet i samhällsekonomin. Låt oss i stället se till att aktivisera opinionen så att den är starkt positiv även när biståndet om några år passerar tvåmiljardersstrecket. Det är viktigare än att nå enprocentsmålet något år tidigare än det årtal riksdagen uttalat sig för.

Herr talman! Jag skall säga några ord med anledning av ett par motioner, väckta i denna kammare med mig som första namn och i andra kammaren av herr Oskarson m.fl., om vilka jag är glad att kunna säga att de har skrivits under av representanter för såväl centerpartiet som folkpartiet till ett antal för oss alla överstigande 20. Motionerna tar upp frågan om fördelningen av anslaget på 25 miljoner kronor till humanitär hjälp åt Nordvietnam respektive 50 miljoner kronor till finansiellt utvecklingsbistånd åt samma land och föreslår en ändring så att beloppen skulle delas till lika stora delar åt vartdera Nordvietnam och Sydvietnam. Utskottsmajoriteten vill ge alla 25 miljonerna till Nordvietnam och hänvisar till den utomordentligt omfattande förstörelsen där — det är utskottets term, och jag tror nog att det i och för sig är riktigt att förstörelsen är stor i Nordvietnam. Riksdagens beslut 1968/ 69 gäller emellertid hela det krigshärjade Vietnam, såväl Nord som Syd. Frågan är hur mycket som nu erbjudes Syd. Ja, av de aktuella 25 miljoner kronorna ingenting alls. Utskottet kryper nu bakom påståendet att andra medel än de i detta sammanhang aktuella går till humanitärt bistånd till Nord och Syd. Det som går till Syd delas så att FNL — alltså ingenting annat än Nord i en annan form — får en del och Saigon en del. Resultatet beträffande dessa medel blir alltså att Nord gynnas i förhållande till Syd. Utskottet säger vidare att fördelningen skall fortsätta på samma sätt som hittills. Man frågar sig varför. Jo, det rådande stridsläget i Syd försvårar möjligheterna, säger utskottet, att förmedla humanitärt bistånd till Syd. Jag har vid flera tillfällen tidigare starkt kritiserat den okunnighet som utskottet härigenom lägger i dagen. Rent ut sagt är detta ett skalkeskjul för någonting som man inte vill göra. Vad blir då det samlade resultatet? Jo, av de i detta utskottssammanhang icke aktuella humanitära medlen går mer än hälften till Nord och mindre än hälften till Syd. Av de i detta sammanhang aktuella humanitära medlen får Nord 25 miljoner kronor och Syd noll. Av de aktuella medlen för återuppbyggnad som utskottet berör skall Nord ha 50 miljoner kronor, om kriget tar slut före den 1 juli 1971, och Syd noll. Av kommande medel för återupp byggnad respektive för humanitär verksamhet — de är alltså inte skilda åt i detta sammanhang — skall Nord få 75 miljoner kronor för vartdera av de båda följande åren, om det uppsatta beloppet 225 miljoner kronor skall överföras till Vietnam. För Syd talas det om en planering, men den skall ske när realistiska förutsättningar härför kan anses föreligga. Det är, måste jag konstatera, alltjämt högst oklart vad ”realistiska förutsättningar” betyder. Detta anslagsbistånd har enligt min mening en våldsam slagsida till förmån för Nord. Vad detta än är — neutralitet är det i varje fall inte. Det är ett klart partitagande för den ena krigförande parten, nämligen kommunistsidan. Enligt min mening kan inte neutralitet nås om man inte är beredd att ge lika mycket till båda parter, eller ingenting åt någondera. I de motioner som här är aktuella har jag uttalat mig för att båda parter bör få bistånd och då lika mycket. De humanitära skälen härför väger tungt. Man bör inte skjuta frågan om fördelningen på framtiden, utan man bör redan nu bestämma sig för att fördela pengarna lika.

Herr talman! Både i propositionen och i utskottets utlåtande framhålls hur viktigt det är att hos den breda folkopinionen skapa förståelse för ett, vad man kallar, nytt internationellt perspektiv och medvetande. Man är också medveten om att det därför är nödvändigt att kraftigt bygga ut informationsverksamheten för att kunna möta det alltmer ökande behovet av information om u-länderna. Jag instämmer helt i kravet på ökad informationsverksamhet och noterar med tillfredsställelse att SIDA för nästa år ges ökade resurser till information i olika avseenden. Vi vet — och det har framskymtat i vissa anföranden i dag — att intresset för u-landsbiståndet i vårt land för närvarande är begränsat. Detta faktum borde få oss att vara ytterligt måna om och på allt sätt stödja de grupper och sammanhang i vårt land där intresset verkligen finns. Under rubriken Bidrag till enskilda organisationers biståndsverksamhet sorterar det statliga mellanhavandet med dessa grupper och deras insatser för u-landsbiståndet. Bland dessa organisationer har vi ett verkligt levande u-landsintresse och en stark vilja till värdefulla insatser. Missionen, som ligger mig nära, har i dag upprepade gånger apostroferats. de sakupplysningar som ges i reservationen — upplysningar som talar sitt tydliga språk om omfattningen av missionens insats på kulturell och humanitär bas och som motiverar en generösare anslagsgivning. Från utskottets sida har svarats att man är medveten om de värdefulla insatser i biståndsarbetet som utförs av missionen och andra enskilda organisationer och att man tror att bidragsvolymen kommer att visa en fortsatt stigande kurva till följd av ansökningarnas egen bärkraft och kvalitet. Detta låter ju både fromt och förhoppningsfullt. Man tillägger också att veterligen inga bidragsansökningar har behövt avvisas på grund av brist på medel och därför behöver man ingen fixerad gräns för anslaget till de frivilliga organisationerna. Jag undrar om detta är riktigt. Tidigare i år underhandlade Svenska kyrkans missionsstyrelse med SIDA om ett mycket omfattande skolutbyggnadsprogram i Madras-regionen i Indien — ett projekt som är integrerat i statens eget utvecklingsprogram, med Tamilkyrkan som huvudman, som skulle svara för driften i samverkan med den indiska staten. SIDA gav då den upplysningen att man inte kunde åtaga sig detta just på grund av brist på medel. Låt mig också fästa uppmärksamheten på den internationella missionssjukvården. Den är i en rad länder stor i jämförelse med dessa länders statliga sjukvård, och det säger sig självt att den är mycket väsentlig för dessa länder. I Indien t.ex. beräknas den av missionen bedrivna sjukvården vara 18 procent och i Tanzania 45 procent av den totala sjukvården i landet. Kraven på att få modernare sjukhus och än mer välutbildad personal gör det allt svårare med finansieringen. Risk för nedskärning av antalet sjukhus föreligger. Här finns alltså ett verkligt behov av hjälp till missionen för att den skall kunna fullfölja sina humanitära åtaganden. Nu undrar jag om inte tiden snart är inne då vi ser över bidragsreglerna — de som nu gäller — så att det skapas möjligheter att ge anslag till driftkostnader för skolor och för sjukhus. Som bekant går det inte nu. Herr talman! Jag nämnde i början av mitt anförande hur viktigt det är att stödja de grupper i vårt land som verkligen har ett levande u-landsintresse — stödja deras aktiva konkreta insatser — ty det är det bästa sättet att bevara och fördjupa deras intresse och goda vilja. Jag vill ytterligare trycka på det. Inom kyrkan och samfunden pågår ett intensivt studiearbete i u-landsfrågor. Vid konferenser och möten tas u-landsproblematiken upp på ett mycket kvalificerat sätt. Varför? Jo, missionsintresset har sedan gammalt grundlagt inte bara intresse för utan även en solidaritet med människor i den tredje världen. b) att i avvakian på resuitalet av här föreslagna förhandlingar eventuella utbetalningar av det till Nordvietnam utlovade kreditbiståndet finge ske över tilläggsstat samt

Herr talman! Jag har i motionen 1:1033 yrkat att åldersgränsen för stridsutbildning av hemvärnsungdom inte skall sättas lägre än 18 år, d. v. s. den egentliga värnpliktsåldern. Mina skäl är av principiell natur och ingalunda förestavade av någon försvarsnegativism. Jag har den uppfattningen att ynglingar inte skall dras in i militär utbildning så tidigt som föreslås i propositionen. Det torde vara långt ifrån säkert att den allmänna mognaden numera kan anses ske mycket tidigare än förr. Jag anser detta vara en central fråga, och jag noterar med tillfredsställelse att departementschefen inte har anslutit sig till utredningens förslag om att för denna kategori tillsätta särskilda rekryteringskonsulenter. Propo sitionen ger heller inte anslutning till utredningens förslag att med stöd av värnpliktslagen införa obligatorisk hemvärnsutbildning. Om utskottet dessutom hade kunnat slå fast att ingen stridsutbildning får företagas före värnpliktsåldern, 18 år, hade jag som motionär varit nöjd. Nu sägs 1 propositionen 18 år 1970 ”att stridsutbildning inte bör få förekomma förrän det år vederbörande fyller 16 år”. Det är detta som föranlett mig att motionera i frågan. Nu har emellertid utskottet gjort en annan formulering än den som förekommer i propositionen. Statsutskottet uttalar att man har förståelse för motionens yrkande men avslår ändå motionen. Det hade varit bättre om förståelsen på ett konkret sätt korresponderat med vad som sägs i utlåtandet. Herr talman! Motionen är skriven mot bakgrunden av den allmänna glorifiering av militärt våld som sker och på nytt kan ske i ökad utsträckning inte minst bland vissa ungdomsgrupper. Vi är eniga om att hålla ett starkt försvar, men att dra in pojkar i ynglingaåldern i en sådan verksamhet har jag alltid ställt mig mycket kritisk till. Min motion är allvarligt menad, och jag beklagar att jag inte kan returnera samma förståelsefulla attityd gentemot statsutskottet som utskottet haft vänligheten att uttala vid avstyrkandet av min motion. Jag yrkar bifall till motionen, herr talman.

Herr talman! Jag har förståelse för herr Sture Palms synpunkter. Militär verksamhet är en allvarlig sak, och någon gossesoldatverksamhet vill jag inte förorda. Tvärtom har jag i annat sammanhang motsatt mig tanken att exempelvis lösa studieanpassningsproblem genom att mera generellt medge ung Skall dock ungdomar ges någon möjlighet att bekanta sig med försvarsverksamhet, är hemvärnet en av de bästa vägarna. Hemvärnet består ju till övervägande del av stadiga män i övre medelåldern som ställer upp i en helt defensiv hembygdsvakt. Värnpliktskommittén har föreslagit att åldern för att få bli hemvärnsman skall höjas från 17 till 18 år. Regeringen har följt detta förslag och dessutom framhållit att inga som helst rekryteringsåtgärder för ungdomsverksamhet i hemvärnet skall få riktas mot ungdom tidigare än det år ungdomarna fyller 15 år. Att i enlighet med herr Sture Palms förslag sätta rekryteringsåldern till 16 år och stridsutbildningsåldern till 17 år vore liktydigt med att fastställa, att det inte skall förekomma någon ungdomsverksamhet i hemvärnet. Jag tror inte att detta vore bra. Det finns ju t.ex. ungdomar som funderar på att välja militäryrket, och för dem kan det nog vara ganska bra att få känna sig för något i hemvärnets ungdomsverksamhet i stället för att kanske rubba den civila utbildningen för förtidsinskrivning eller mera definitiv bindning till militär verksamhet.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 I detta sammanhang hoppas jag att det inte är förmätet om jag som utredningsman uttrycker min tillfredsställelse över den förbättring av organisationernas arbetsbetingelser och den förstärkning av den frivilliga försvarsfaktorn som kan bli en följd av bifall till utskottets hemställan i föreliggande utlåtande.